Herr talman! Om man på en världskarta skulle pricka ut alla de punkter, där oroligheter finns som kan hota freden, skulle det tyvärr bli en omfattande kollektion. Det är främst kriget i Vietnam, det är det spända läget i Främre Östern, det är rasproblemen i Sydafrika, det är Rhodesia och de portugisiska kolonierna, det är oron i vissa delar av Sydamerika, det är problemen i Korea, problemet om det delade Tyskland, Berlin-frågan, spänningen mellan Sovjet och Kina och liknande problem. På alla dessa platser kan med en ogynnsam utveckling världsfreden hotas. Det är inre oroligheter i Grekland och på Cypern och andra platser som också kan utgöra ett hot på grund av de ställningstaganden för och emot som andra länder kan göra. Bilden av världssituationen är inte särskilt ljus och hoppingivande. Under sådana omständigheter är det så mycket mera betydelsefullt att strävandena för fred blir så mycket intensivare. Jag vill i detta fall särskilt understryka betydelsen av den organisation som speciellt skapats för att åstadkomma fred och säkerhet, nämligen Förenta Nationerna. Alla är vi medvetna om de svårigheter som möter Förenta Nationernas arbete, men vi är lika starkt medvetna om att det måste finnas en internationell organisation med största möjliga anslutning för att lösa fredens och säkerhetens problem. En stormakt är en stormakt, antingen den arbetar inom eller utom Förenta Nationerna, och det är sannolikt att stormakterna även utanför Förenta Nationerna «skulle komma att spela sin inflytelserika roll i världspolitiken och hävda sina intressen, men för de små länderna är Förenta Nationerna av utomordentlig betydelse. En stormakt går ofta sin egen väg, men det händer att den måste ta hänsyn till en enhällig opinion bland de små medlemsstaterna i Förenta Nationerna. Förenta Nationerna har också de bästa förutsättningarna för att i den form som organisationen finner lämplig medla mellan två parter som råkat i konflikt — vilket också påpekas i regeringsdeklarationen. Det är av den anledningen som jag anser att världens just nu mest brännande fråga, kriget i Vietnam, bör hänskjutas till Förenta Nationerna. Herr talman! Utrikesdebatten i den svenska riksdagen brukar vanligtvis utgöras av deklarationer från respektive partier om svensk alliansfrihet, syftande till neutralitet under krig och bevarandet av de fredliga relationer som vårt land har till andra länder. Jag tror inte att den svenska enigheten i utrikespolitiken har rubbats, men det kan inte bestridas att känslomässiga engagemang i Vietnam-konflikten kan leda till motsättningar inom vårt land — vilket jag beklagar. Jag vill emellertid göra en distinktion mellan tre ting i Vietnam-konflikten. Det är tre faktorer som enligt min mening bör bedömas. Den första frågan lyder: Hur skall man få slut på krigshandlingarna i Vietnam för att få till stånd förhandlingar om fred? Den andra frågan är: Hur skall bestående fred kunna uppnås? Den tredje frågan gäller svenska folkets inställning till Amerikas förenta stater och till det amerikanska folket. I den första frågan — hur man bör få slut på krigshandlingarna i Vietnam och få till stånd förhandlingar — är de demokratiska partierna i vårt land i stort sett eniga. Vi är eniga om att bombningarna i Nordvietnam bör upphöra och att en nedtrappning av alla militära operationer bör ske för att få till stånd förhandlingar mellan de stridande parterna inklusive FNL. Vi hoppas innerligt att bombstoppet verkligen skall leda till fredsförhandlingar. Den andra frågan som jag nämnde var hur en bestående fred skall kunna skapas i Vietnam. I den frågan borde nog alla uttala sig försiktigt. Om internationella konflikter vore så solklara som vissa demonstranter och skribenter tror, skulle vi leva i en mycket behaglig värld. Man måste bestämt fördöma sådana demonstrationer som tar sig utiryck i flaggbränning, äggkastning mot andra länders diplomater och fönsterkrossning. Att dölja ett annat lands flagga under kläderna och sedan ta fram den och bränna den är fegt, billigt och dumt. Det må nu gälla vilket lands flagga som helst. Att en onykter person slog sönder fönster på ett annat lands ambassad resulterade i att svenska folket med skattepengar fick betala 60 000 kronor. Därmed har jag inte sagt att demonstrationer bör förhindras om de sker under lagliga och ordnade former. Tvärtom, demonstrationer kan vara en lämplig opinionsyttring i vissa sammanhang. I fråga om den sak som tilldragit sig speciellt stort intresse under denna de batt, dvs. statsrådet Palmes deltagande i demonstrationen den 21 februari i år, vill jag framhålla att överdrivna uttalanden har förekommit från båda hållen. Det finns ingen anledning att kräva statsrådet Palmes avgång, men det finns heller ingen anledning att försvara hans handlingssätt. Att delta i ett demonstrationståg tillsammans med ambassadören för ett av de krigförande länderna, ett land som vi dessutom inte har diplomatiska förbindelser med, och demonstrera mot ett land som vi har diplomatiska förbindelser med, vittnar inte om gott omdöme. Det har ofta uttalats både från centern och från andra partier att de amerikanska bombningarna i Vietnam bör stoppas för att ge möjlighet till fredsförhandlingar. På denna punkt — det vill jag än en gång betyga — föreligger 1 stort seit enighet. Ibland har dock sådana uttalanden blandats upp med fientliga, ja, rent av hatiska uttalanden mot Amerikas förenta stater som land betraktat. Jag vill bestämt vända mig mot den sammanblandningen. Sverige var det första land i världen som för mer än 175 år sedan erkände den nybildade republiken Amerikas förenta stater. Under den stora emigrationstiden i slutet av 1800-talet utvandrade till USA från vårt land mer än en tredjedel av den dåvarande svenska befolkningen. Många återvände till Sverige, många stannade kvar i det stora landet i väster. Självfallet skapade denna väldiga utflyttning av folk starka band mellan de båda länderna. När vissa grupper inom vårt land nu gör hätska attacker mot USA och vill sätta i tvivelsmål landets värde för demokratin, bör man erinra sig det avgörande inflytande som Amerika hade under anära världskriget för att rädda både Sverige och många andra länder från att förtryckas under nazismens eller fascismens ok. En del personer i vårt land har tydligen glömt bort vem det var som under den mest fruktansvärda tiden slog vakt om demokratin. Jag tror dock inte att vi som upplevde Hitlertidens skräckvälde glömmer bort de 'amerikanska insatserna för att rädda friheten. Många andra exempel kunde anföras, t.ex. Marshallhjälpen för att bygga upp ett sönderslaget Europa, men jag skall avstå från att göra det. Vi hade tyvärr inte möjlighet att förhindra den s.k. Vietnam-tribunalen att träffas i Stockholm, fastän statsministern uppmanade arrangörerna att inte förlägga tribunalen hit. Denna självvalda domstol, som dömde utan befogenheter och utan att kunna höra den anklagade parten, nära nog bakom lyckta dörrar och med förutfattade meningar, var en parodi på en domstol. De s.k. avhopparna som kommit till Sverige från amerikanska förband har mottagits på ett sätt som varit förvånande. Frågan om asylrätten har inte slutligen behandlats i Förenta Nationerna, fastän Sverige — vilket jag på allt sätt vill understödja — arbetat för att få till stånd en konvention. Är det verkligen så klart att dessa människor kommit till vårt land på grund av politiska "eller ideologiska betänkligheter mot kriget i Vietnam? När någon i vårt land av religiösa eller andra skäl inte vill fullgöra värnplikt med vapentjänst, görs noggranna undersökningar för att klargöra om hans motiv verkligen är de som han anger. Det har förekommit att personer utvisats från vårt land, men avhopparna har uppmärksammats i TV och tagits emot på ett sätt som om de vore hjältar. I stället har de kommit hit av skäl som är föga klarlagda. Jag har velat säga detta därför att det har förekommit en rad händelser inom vårt land som inte har främjat de goda förbindelserna med USA. Hur Amerika nu kommer att reagera mot vad som förekommit i vårt land under senare tid, det vet vi inte. Det är ju redan allvarligt att den amerikanske ambassadören hemkallats. Vår export till USA uppgick år 1967 till 1 711 miljoner kronor. Det är många svenska arbetare som sysselsätts med den produktionen. år 1966 hade Sverige 185 000 turistbesök från Amerika. Nu vill jag uttryckligen säga ifrån att vi inte säljer våra åsikter för handelsförmåner. Men å andra sidan är det högst oklokt om vi med onödiga och oberättigade uttalanden eller åtgärder försämrar vårt lands möjligheter ati ge sysselsättning och god levnadsstandard, genom t.ex. attacker mot det amerikanska folket, inom vilket vi vet att meningarna också är delade om hur Vietnam-kriget skall utvecklas ellér avslutas. Omdömeslösa demonstranter tänker säkerligen inte på vad deras handlande eventuellt skulle kunna leda till. Men om hundratals svenska arbetare skulle bli sysslolösa delvis på grund av dessa demonstranters handlande kommer demonstrationerna kanske inte att bli särskilt uppskattade. Det är glädjande att den svenska alliansfriheten respekteras och uppskattas i stora delar av världen. Det har vid flera tillfällen haft till följd att Sverige som neutralt land har invalts i kommittéer som haft till uppgift att behandla intrikata internationella problem. Det har också lett till att svenskar har utsetts som medlare i internationella konflikter — vilket också påpekades i regeringsdeklarationen. Det senaste exemplet härpå var när ambassadör Jarring utsågs till medlare i Främre Östern-konflikten. Uppdraget är mycket svårt. även om vi fortfarande hoppas på något resultat, vet vi ännu inte hur det kommer att utfalla. Vid medling i internationella konflikter möter emellertid genast en svårighet, och det är att över huvud taget få parterna att acceptera någon som kan anses vara neutral nog för ait medla. Det är möjligt att Sverige som neutralt land på något sätt skulle kunnat spela någon roll vid en eventuell medling mellan de stridande parterna i Vietnam. Det kan emellertid ifrågasättas om Sverige efter de senaste händelserna i vårt land har någon möjlighet att spela någon som helst roll för att få fredsförhandlingar till stånd i Vietnam. Jag har en fråga att ställa till regeringen. Den socialdemokratiska regeringen i Sverige har ju mycket goda förbindelser med den engelska arbetarregeringen. Vi vet att den engelska arbetarregeringen har sagt att den helt står på Amerikas sida i fråga om kriget i Vietnam. Den saken har kommit bort i den svenska debatten. Borde inte den svenska regeringen kontakta den engelska för att få upplysningar om dess ställningstagande eller eventuellt lämna den regeringen upplysningar så att den kommer på andra tankar? Man skulle ju också hos den socialdemokratiske tyske utrikesministern kunna efterhöra motiven för den tyska vapenexporten till militärjuntan i Grekland. I detta avsnitt av mitt anförande vill jag ställa ytterligare en fråga som gäller en princip. Det gäller ett tal som hans excellens statsministern höll i Karlstad, där han sade några ord om utrikesnämndens sammanträde, som jag finner en smula förvånande. Statsministern yttrade nämligen bl.a.: »Nämndens förhandlingar är inte offentliga. De borgerliga partiledarna behövde alltså inte riskera att deras kritik kom till offentlig kännedom om de inte själva hade velat det. Men de sade inte ett ljud.» Jag vet inte om detta är felrefererat — i så fall är det bra att det blir korrigerat. I annat fall måste jag fråga: Är det på det sättet utrikesnämndens hemliga sammanträden skall behandlas? Herr talman! Kriget i Vietnam är den mest brännande frågan, men det finns åtskilliga andra ting som är av intresse att diskutera — inte minst i dag — i fråga om den svenska alliansfria politiken. Jag tycker att det uttalande som statsministern gjorde den 235 november 1959 och som citeras i dagens regeringsdeklaration är så betydelsefullt att det finns all anledning att starkt understryka vad som sades i detta uttalande. Det innehåller verkligen goda riktlinjer för den alliansfria svenska utrikespolitiken, I uttalandet sägs bl.a.: »Den medför emellertid också förpliktelser och krav på fasthet och konsekvens hos sina företrädare.

Det finns ett annat uttalande i deklarationen som det är anledning att också ytterligare se litet på. Det är uttalandet om utvecklingen i Grekland. Jag har ingen anledning att på något sätt vända mig emot detta utan tvärtom understryka det, men jag kan för min egen del inte undgå — och kanske inte heller regeringen borde göra det — att tänka på konsekvenserna av vår alliansfria politik. Vi har kallat hem vår ambassadör från Grekland som något slags reaktion mot militärjuntans diktatur. Det är ett riktigt handlande. Men samtidigt har vi handelsförbindelser inom EFTA med Portugal; Sydafrika är med i GATT avtalet och vi har förbindelse med Spanien. Det är sådana förhållanden som gör att man ställer sig frågande och undrar om de har uppmärksammats tillräckligt. När den kommunistiska diktaturen slog ned frihetsrörelsen i Ungern för mer än ett tiotal år sedan reagerade Sverige mot detta. Statsministern betygade också i samma tal i Karlstad, som jag nyss citerade, mycket riktigt att man i Sverige mycket starkt reagerade mot händelserna i Ungern. Vi har reagerat mot de ryska författardomarna, vilka vi ansåg vara ett övergrepp mot den frihet som varje människa bör ha. Lika fullt säger man nu, och jag tycker att det på sitt sätt är riktigt, att vår handel med östblocksländerna gärna bör vidgas. Jag har ingen direkt invändning däremot, men jag tror att man bör tänka över vårt ställningstagande. Inte kan väl regeringen göra en klassificering av diktaturerna i olika länder. Eller har vi kommit in i en situation där vi utan närmare analys fördömer nybildade diktaturer men glömmer bort att tala om att de länder som varit diktaturer under lång tid ju inte blir bättre därför att de existerat ett antal år? Jag vill göra den deklarationen att vårt land naturligtvis vid alla tillfällen bestämt bör vända sig emot diktaturer, som på olika sätt förtrycker friheten, oavsett om dessa regimer funnits länge eller om de är nybildade. Medlemskap i Förenta Nationerna förutsätter att medlemslandet har fredliga avsikter. Man har alltså i det fallet inte på något sätt sagt hurudant styrelseskicket skall vara i de länder som kan söka medlemskap. Det är därför inte på något sätt inkonsekvent att regeringen i sin deklaration även i år säger ifrån att Peking-Kina, dvs. kommunist-Kina, bör representeras i Förenta Nationerna. Det är min bestämda mening att Peking Kina skall vara representerat i Förenta Nationerna. Jag skulle ändå vilja säga några ord om detta, ty oavsett vilka Kinas politiska åsikter är bör landet vara representerat i FN. Nu har det emellertid utvecklat sig på det sättet att under första tiden röstade inte många medlemsländer för Peking-Kinas representation i Förenta Nationerna, men antalet steg med de nytillkomna medlemmarna, och år 1965 utföll röstningen 47 mot 47. Man trodde att man så småningom skulle få Kinafrågan löst, men därefter har det svängt åt andra hållet. Det får vidare observeras att vid samma tillfälle som 47—47-röstningen ägde rum röstade man om huruvida frågan skulle vara av sådan karaktär att den krävde två tredjedels majoritet, och i den omröstningen blev det 56 röster mot 49. Alltså hade man även i det avseendet avlägsnat sig från en lösning. skulle representeras i FN. Utvecklingen har sålunda inte varit den som vårt land önskar. Jag tror att vi här är ense om att Peking bör representera Kina. I fråga om två tredjedels majoritet blev det då 69 röster mot 48, alltså starkare övervikt än förut. Jag tycker därför att situationen verkar mörk när det gäller att få med världens folkrikaste land i Förenta Nationerna. Jag vet att det föreligger stora problem, men Belgien, Chile, Italien, Luxemburg och Holland har lagt fram ett resolutionsförslag som går ut på att det borde tillsättas en kommitté för att om möjligt få någon ordning på kinaproblemet. Naturligtvis kan det finnas mycket som talar emot detta förslag. Kina kan ju bli berättigat förargat och säga: Varför skall vi behandlas på ett speciellt sätt, när vi vill bli medlemmar i Förenta Nationerna? Men när läget är så fastlåst borde man ändå kunna tänka sig att det gjordes ett försök att lösa frågan på ett nytt sätt. Enligt min mening borde Sverige inte rösta emot förslaget att tillsätta en kommitté. Något som också får övervägas är »två Kina»-lösningen, dvs. att Peking-Kina blir en medlemsstat och Formosa blir en; I fråga om en del andra punkter i regeringsdeklarationen vill jag inte uttala någon kritik utan tvärtom tillfredsställelse över vad som har gjorts. Det är bara att beklaga att trots de långa och intensiva förhandlingar som förts både i Geneve och Förenta Nationerna har några väsentliga framsteg inte uppnåtts sedan provstoppsavtalet 1963. Såsom redovisats har den svenska delegationen arbetat speciellt på att få till stånd ett förbud mot underjordiska kärnvapenprov, som ju inte är förbjudna enligt avtalet från 1963. Oroande är att två kärnvapenmakter — Frankrike och Kina — icke har undertecknat provstoppsavtalet. De kan alltså fortsätta sina experiment ovan jord. Jag är orolig för att därmed skapas en allt större spänning. När två länder kan hålla på med sina försök så kan detta bli irriterande för dem som undertecknat avtalet och kanske ge indikationer till att de också anser att de så småningom måste avancera sin forskning och inte längre kan avstå från prov ovan jord. Det är en svårighet som ligger framför oss. Vi får hoppas att problemet kan lösas med internationella överenskommelser. Herr talman! Sverige har vid åtskilliga tillfällen både i ord och handling uttalat protester mot vad som förekommit i en del andra länder: rasdiskrimineringen i Sydafrika och Sydrhodesia, författardomar i Sovjet, övergreppen i Grekland m.m. Jag nämner detta bara som exempel. Det finns mycket annat som det borde protesteras emot. Vad vi protesterat emot har i regel varit sådant som kan hänföras till brott mot de av Förenta Nationerna formulerade mänskliga rättigheterna. Redan 1948 antogs deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det är att observera att en stormakt — Sovjetunionen — icke röstade för denna deklaration utan avstod vid omröstningen. Sedan dess har arbetet med en konvention pågått i närmare 20 år. I december 1966 slutfördes arbetet med konventionen. Det är glädjande att konstatera att Sverige — givetvis — har undertecknat konventionen. Det går emellertid tyvärr mycket sakta med arbetet att få den i kraft. Det är nämligen föreskrivet att 35 länder skall ha accepterat konventionen innan den träder i kraft. Den 5 mars hade 18 länder undertecknat båda konventionerna. Konventionen är nämligen uppdelad i två delar. En behandlar ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter, och en behandlar civila och politiska rättigheter. Jag vill särskilt understryka att det till denna konvention finns ett särskilt protokoll såsom en tredje del, vilket de ärade kammarledamöterna och även andra bör noga observera. Den svenska delegationen försökte att i konventionen få in att man skulle kunna appellera från en individ till ett internationellt forum. Det gick inte. Vi mötte hårt mot stånd, framför allt från de s.k. socialistiska länderna. Det blev ett avslag med 41 röster mot 39, vilket vi mycket beklagar. De föreslagna bestämmelserna intogs emellertid i ett protokoll, som länderna har möjlighet att underteckna. Sverige har undertecknat det. Man bör noga observera de länder som undandrar sig denna internationella kontroll. Av de 18 stater som har undertecknat konventionerna var det nämligen 11 som hade undertecknat protokollet, medan 7 hade underlåtit att skriva på den viktiga handlingen. Det har vid detta tillfälle inte ägnats så stor uppmärksamhet åt den handelspolitiska debatten, kanske därför att, som regeringsdeklarationen mycket riktigt framhåller, läget i den europeiska marknadsfrågan är flytande och svårbedömbart. Vi har inte lätt för att få några resultat. Jag vill betona vad som här speciellt har sagts, nämligen att marknadssplittringen nu börjar bli verkligt kännbar. Det är viktigt att komma till rätta med situationen, innan skadeverkningarna blir alltför påtagliga. Ur världsekonomins och de enskilda ländernas synvinkel är det olyckligt om förändringarna i produktionsstrukturen skall styras av konstlade handelsbarriärer sådana som man kan säga existerar mellan EEC och EFTA. Därför får man hoppas att dessa barriärer snart kommer att elimineras. I annat fall söker sig handeln vägar, som den inte skulle ha gjort under tryggare förhållanden, och det är ju inte lyckosamt för något land. Jag vill betona att det kan synas besvärligt att precisera vad som skall göras just nu, men den rådande situationen i marknadsfrågan får inte uppfattas så, att alla möjligheter till ett närmande skulle vara uteslutna. Vi bör naturligtvis inte vid något tillfälle försitta möjligheterna till initiativ. Jag kan också understryka betydelsen av att den sammanhållning mellan de nordiska länderna som dock röner det allra livligaste intresse kan fortsätta och kanske få ett ännu mera vidgat sam arbete till följd, lika väl som samarbetet inom EFTA-gruppen i alla avseenden bör stärkas. Jag skall inte säga något mera nu om handelsförhållandena. I hela detta avsnitt finns det inte några meningsskiljaktigheter mellan den riktning som jag företräder och den som står bakom regeringsdeklarationen. Jag ber, herr talman, att få sluta mitt anförande med att framhålla, att jag verkligen hoppas att de smått kontroversiella frågor som nu förekommer inom den svenska utrikespolitiken inte kommer att förbli olösta i fortsättningen, utan att vi visar god vilja från olika håll så att vi kan nå fram till en situation präglad av större enighet inom vårt land i de så oerhört viktiga frågor som utrikespolitiken innehåller.

Herr talman!

Jag tror att man skall ha klart för sig att i den fråga som för närvarande tilldrar sig den huvudsakliga uppmärksamheten, nämligen vietnamkonflikten, har ingen kritik riktats mot regeringens ställningstagande i sak. Och det är detta ställningstagande i sak som har vållat irritationen i Förenta staterna. Jag har därför tillåtit mig konstatera, att olika etikettsfrågor kan diskuteras — men tro inte att sådant rubbar ett dugg i den kritik som finns i Förenta staterna mot det svenska ställningstagandet. Och det är naturligtvis detta man nu bör göra klart för sig i Förenta staterna: beträffande de stora, tunga frågorna — det som verkligen här betyder någonting, kritiken motden amerikanska krigföringen — är alla de mokratiska partier i vårt land och de talare, som hittills haft ordet i denna debatt, helt och oreserverat eniga om regeringens bedömning. Jag tror att det är värdefullt att man slår fast detta. Innan jag ger mig in på diskussion kring dessa ting skall jag emellertid be att få ta upp ett par andra saker, som kanske kan föranleda vissa missförstånd. Herr Bengtson hoppades att referatet från mötet i Karlstad var felaktigt — enligt hans mening skulle det ha inneburit att jag avslöjat vad vi sagt i utrikesnämnden. Nej. Men vi brukar efter varje sammanträde i utrikesnämnden, herr Bengtson, skicka ut uppgifter om vad som förevarit. Lika väl som det måste vara mig obetaget att konstatera att en sak förevarit i utrikesnämnden — det strider inte mot någon hemlighetsplikt — lika väl kan jag konstatera att en sak icke har förevarit. Ingen vågar väl bestrida att jag hade full rättighet att säga, att vid utrikesnämndens sammanträde den 1 mars över huvud taget icke förekom någon diskussion om vietnamfrågorna. Och jag tror att det är ett viktigt faktum — jag skall återkomma till det sedan — att oppositio nen den 1 mars icke ansåg att vad som här inträffat var någonting så allvarligt som ett brott mot neutraliteten. Jag förställer mig nämligen att om oppositionens ledare hade bedömt läget som så allvarligt den 1 mars, skulle de ha begagnat den möjlighet som fanns att yttra sig i utrikesnämnden. Och det skäl — en liten smula humoristiskt, ifall man nu skall tala om humor i ett så här allvarligt sammanhang — som folkpartiledaren och Dagens Nyheter anfört, att man var rädd för att offentligt påtala den s.k. fadäsen, bortfaller ju i och med att man hade möjligheten att i stillhet vid utrikesnämndens sammanträde framföra sin synpunkt. Om den svenska neutraliteten hade varit hotad av vad som hände den 21 februari så är det ju en häpnadsväckande hållning från oppositionens sida att låta vecka efter vecka gå, ända tills den amerikanske ambassadören den 8 mars visar att man från amerikansk sida inte gillade vad som förekommit. Då blir plötsligt frågan om den svenska neutraliteten allvarlig. Jag vill alltså göra klart, herr Bengtson, att det alltid ansetts vara rimligt att skicka ut meddelande om vad som förekommit i utrikesnämnden. Attsedan andra sprider ännu mer ingående kännedom om överläggningarna i nämnden hör inte hit. Men vi brukar som regel skicka ut kommunikéer, och då måste jag vara helt oförhindrad att tala om vad som icke förekom vid utrikesnämndens sammanträde den 1 mars. Jag skulle dessutom vilja ta upp en synpunkt som herr Dahlén anförde. Det var ett mycket värdefullt inslag i den utrikespolitiska debatten, tror jag, när han starkt markerade behovet att få till stånd en debatt kring säkerhetspolitiken i Europa. Detta gläder mig desto mer som regeringen har strävat just i den riktningen och exempelvis publicerat en hel liten avhandling om de säkerhetspolitiska problemen i Europa, i samband med försvarsberedningens arbete. Det är klart att ett sådant material föråldras, men avsikten med publicerandet var självfallet densamma som herr Dahlén här efterlyser, nämligen att få i gång en debatt kring de säkerhetskritiska problemen. Jag tror emellertid att det är värdefullt — jag riktar ingen kritik mot herr Dahlén för att han tar upp denna fråga igen — att vi ägnar uppmärksamhet åt dessa angelägenheter. Däremot förstod jag inte riktigt vad som låg bakom kritiken mot regeringens handläggning av EEC-frågorna. Den saken skall vi inte fördjupa oss i, sade herr Dahlén, och det kan han ha rätt i, eftersom vi har mera närliggande ting att diskutera nu. Men utvecklingen har väl på ett nära nog förbluffande sätt visat att den svenska regeringen bedömde situationen rätt när den varnade för tron på att vi utan vidare skulle få möjligheter att komma in i EEC på det något lättsinniga sätt som högern och folkpartiet då föreslog. I detta sammanhang skulle jag också vilja notera, med instämmande, ett uttalande av herr Dahlén. Herr Dahlén gläder sig åt att den danska regeringen för närvarande visar ett betydande intresse för ett närmare sammangående med Norden. Vi gläder oss också åt det i hög grad, men jag tror inte att man skall betona att detta har skett tack vare den nya danska regeringen; jag fick den uppfattningen att herr Dahlén gärna ville göra det. Vi noterar den förändrade inställningen hos den danska regeringen med största tillfredsställelse. Vi tror inte att det skall ske några underverk vid statsministermötet i Köpenhamn den 22 april, men vi tror att det för närvarande är en annan atmosfär än den som förut har mött oss när vi har propagerat för ett närmare sammangående. Men det är nog inte så mycket regeringsskiftet som har ändrat på den atmosfären, utan det avgörande är säkerligen att hela den europeiska situationen har förändrats. Våra danska vänner var alldeles för optimistiska beträffande möjligheterna att relativt snabbt komma till fullt medlemskap i EEC, eller i varje fall nära nog fullt medlemskap. De har nu sagt sig att vi har en mycket lång period framför oss, en period då många andra besvärligheter kan komma att uppstå på grund av det splittrade Europa.

Vi tror att detta är en mera realistisk syn än den som exempelvis mötte det svenska paketförslaget år 1966. Anledningen till denna mera realistiska syn kanske vi inte behöver tvista om i den svenska riksdagen. Vi kan vara överens om att denna realism säkerligen gagnar de nordiska kontakterna och de nordiska samarbetsmöjligheterna. Jag går i detta sammanhang, i likhet med herr Benstson, förbi EEC och europafrågorna, men är naturligtvis villig att återkomma till dem senare. Herr Dahlén frågade om vi har uppgivit tanken på en säkerhetskonferens. Jag vill hänvisa till att jag under mitt besök i Polen för några månader sedan blev tillfrågad just om detta. I den offentliga deklaration som jag gjorde i Warszawa sade jag att den svenska regeringen fortfarande är mycket intresserad av att få till stånd en europeisk säkerhetskonferens. Men jag sade också — vilket jag ansåg vara angeläget — att Europa inte ensamt skall diskutera säkerhetsfrågornas lösning, utan att också Amerika skall vara med därvidlag. Det kanske kan vara värt att i detta sammanhang, då det talas om vår undervärdering av Amerika, erinra sig att jag tillät mig säga detta på andra sidan järnridån, oavsett vilken effekt som ett sådant uttalande skulle kunna ha. Jag föreställer mig att inte heller i denna fråga herr Dahlén och jag har några delade meningar. Säkerhetskonferensen bör komma till stånd, men den bör komma till stånd helst med Amerikas deltagande. Den stora frågan som diskussionerna har rört har alltså gällt vietnamproblemen. Man har ställt frågan: Varför angriper ni inte andra problem? Varför ägnar ni vietnamproblemet så stor uppmärksamhet? Svaret är ju givet av frågorna själva. Talarna har själva ägnat huvudparten av sina anföranden åt vietnamproblemet, med all rätt därför att det är vietnamproblematiken som för närvarande, såvitt vi kan se, utgör den stora risken för att ett världskrig skall uppstå — den stora risken för att ur denna härd skall flamma upp någonting som kastar oss alla ut i en katastrof. De borgerliga representanterna har själva genom uppläggningen av sina anföranden vidimerat att det är händelserna i Vietnam som för närvarande utgör ett hot mot världsfreden och att vi måste försöka hitta vägar till en lösning på detta. Jag vill påpeka ett par detaljer i herr Holmbergs anförande innan jag går in på själva sakdiskussionen. Herr Holmbergs sätt att referera är verkningsfullt, men det är inte korrekt. Det var inte så att herr Palme hade fällt de uttalanden som är återgivna i detta anförande. Han hade tvärtom varnat för att anse att det skulle vara en konspiration av amerikansk kapitalism. Sedan han tagit avstånd från denna marxistiska tolkning tillägger han att så mycket oförnuft kan självfallet inte samlas med mindre än att ekonomiska intressen är involverade. Det är en helt annan sak än att framställa kriget som ett utslag av den amerikanska kapitalismen. Även i ett annat avseende kanske jag får lov att rätta herr Holmberg. Han var var mycket upprörd över att herr Palme, som han sade, hade ställt sig bakom programmet för Sydvietnams internationella befrielsefront. Den upprördheten skulle ha kommit betydligt tidigare. Den socialdemokratiska partikongressen i oktober månad sade ungefär detsamma. Om man angriper herr Palme för detta skall man angripa hela den socialdemokratiska partikongressen inklusive statsministern och utrikesministern, som hade godkänt detta uttalande. Nej, det är klart att om man läser det uttalandet på samma slarviga sätt som herr Holmberg gjorde i sitt anförande kan man komma till mycket befängda resultat. Det verkade som om herr Holmberg ville göra gällande att man i detta uttalande skulle ha sagt att man avsåg att införa något slags terror för att bestraffa dem som samarbetat med amerikanarna. Det kanske kan vara värdefullt att läsa upp de satserna för att belysa herr Holmbergs sätt att förvanska citaten när han yttrar sig. I programmet står följande: »Att strängt bestraffa de oefterrättliga ban diter som aktivt verkar som USA-imperialisternas agenter.» Det kan med en viss frihet översättas på det sätt som herr Holmberg gjorde. Men sedan fortsätter det: »Att skapa möjligheter för officerare och soldater ur marionettarmén och ämbetsmän ur marionettförvaltningen att återvända till vår rättvisosak och delta i folkets befrielsekamp mot angriparen USA och i återuppbyggandet av vårt land.» Jag tror att kammaren kan medge att det referat vi nyss hörde från denna talarstol var grovt missvisande. Det finns ingenting som talat om att här skulle skapas en terrororganisation som skulle ta hand om alla medarbetarna. Nu skall till och med de som deltagit som officerare och de som deltagit i administrationen på den amerikanska sidan inbjudas att efter befrielsekampens lyckade slut ansluta sig till detta. Det brukar man inte ha för vana att göra när det gäller terrorregimer. Sedan vill jag säga ett par ord — och kanske inte så få heller — om vad som varit huvudinnehållet i både regeringsdeklarationen och de särskilda anföranden som här hållits av oppositionens ledare. För det första är det helt onödigt att ta upp ett långt resonemang om en förment amerikafientlighet hos exempelvis det svenska regeringspartiet eller i Sverige. Vad vi har sagt är att det onekligen finns två Amerika.

Ungefärligen så brukar vi socialdemokrater uttrycka det, både under valkampanjer och i våra program. Var herr Holmberg stod vet jag inte, men det fanns väl inte någon radikal människa som inte — under den tid som det stora omdaningsarbetet under Franklin Roosevelt och un der Kennedy pågick — kände att här talade människor med framtidens språk. Att beskylla den svenska socialdemokratin för att vara fientlig mot dessa krafter måste ju falla på sin absoluta orimlighet. Vi känner stark släktskap med dessa element. Jag har personligen på Harpsund haft en rad oerhört intressanta upplevelser just med representanter för det radikala Amerika, det Amerika som står oss mycket nära.

Jag hade också tillfälle att under ett dygn diskutera med den man som nu är i ropet, Galbraith, och han utvecklade då tillsammans med några andra de tankegångar som sedermera har kommit fram här. Han hade vissa synpunkter som jag inte gillade — det är en sak för sig — men det fanns ingenting i grundinställningen som skulle ha gjort att man velat säga: Du är ju amerikan, dig kan man inte umgås med. Jag hade också tillfälle att resonera med Adlai Stevenson. Att ett ögonblick ifrågasätta att svensk socialdemokrati inte skulle ha mycket gemensamt med denne tyvärr alltför tidigt bortgångne "man är orimligt. Sandburg hade jag inte tillfälle att möta förrän han var en åldrande man, men jag vågar försäkra att den åldrande Sandburg var betydligt intressantare än många unga partiledare i Sverige. Denna rad av människor, denna rad av lysande personligheter är för mig utomordentligt värdefulla bekantskaper. Som herr Bengtson mycket riktigt erinrade om har vi alla haft känning av vad det betydde att det under Trumanregimens tid fanns en man som ingrep i de pågående protektionistiska strömningarna i Europa och bröt ned tullbarriärerna genom Marshallplanen. Vi hade ju själva alldeles nyss att ta ställning till ett annat initiativ av samma typ, Kennedyrundan. Alltså, det är ett rent nonsens och kommer att misslyckas fullständigt när ni försöker göra gällande att det hos oss skulle finnas något slags aggression mot dessa krafter. Men så säger ni: I fråga om vietnamkriget ogillar vi den politik som föres. Jag vill framhålla att också vi ogillar den politiken. Vad skall det då tjäna till med alla dessa affektladdade uttalanden som herr Holmberg excellerar i? Vad skall det tjäna till när vi å ena sidan har den största respekt för delar av den amerikanska opinionen och den amerikanska administrationen, och å andra sidan är eniga om att den nuvarande amerikanska ledningen driver landet och kanske världen ut i någonting som kan bli en katastrof? | Skulle man inte då kunna fråga sig vad det är för mening i att framställa saken på detta sätt? Och ännu mera frågande blir man när herr Holmberg — jag tror det var under fem minuter, jag kanske tog fel, minuterna kan verka mycket långa ibland — uppehöll sig vid att den reaktion mot den amerikanska krigföringen som han nyss anslutit sig till var ett trick från den socialdemokratiska regeringen för att vinna väljare. Finns det någon som kan få något sammanhang i detta? Herr Holmberg vill göra gällande att han ansluter sig till kritiken, men han säger att den metodik som vi använder för att ge uttryck åt denna kritik gör att han inte tror på att vi menar allvar med vår kritik, utan att det är ett trick för att försöka fånga väljare. Jag tycker att det var en av de mest beklämmande upplevelser jag har haft när jag här i första kammaren lyssnade till herr Holmberg. Herr Holmberg drar ett rakt streck över de tusentals människor i kristna organisationer, i folkrörelser, i ABF, i nykterhetsorganisationer, som stod bakom demonstra tionen, och säger att de är på jakt efter kommunistiska väljare till det socialdemokratiska partiet. Det är väl ändå en förolämpning utan like att på det sättet försöka göra gällande att det ställningstagande gentemot amerikanernas politik som dessa människor gör inte skulle vara någonting annat än ett försök att locka s.k. radikala väljare över till det socialdemokratiska partiet. Nej, herr Holmberg, det förhåller sig icke så. De stämningar som vi har försökt tolka är uttryck för en djupgående oro inom hela vårt folk — jag är övertygad om att den uppfattningen också delas av stora delar av herr Holmbergs väljare — för att man icke i tid skall kunna göra klart för den amerikanska administrationen att man är på väg mot en situation som kan leda världen ut mot en katastrof. | Det är möjligt att vi förlorar väljare på detta, men hur viktigt det än är för oss att vinna väljare så är det för oss inte det betydelsefullaste i detta sammanhang. Det betydelsefulla är att man hittar medel varigenom man kan klargöra att en såvitt jag förstår nästan odelad opinion i Sverige är kritiskt sinnad mot den amerikanska vietnampolitiken. Efter dessa anmärkningar skall jag be att ett ögonblick få uppehålla mig vid den kampanj som det enligt min mening var otroligt oförsiktigt av den nuvarande högerledaren att dra upp, nämligen kampanjen — som han kallade det — Hjalmarson. Det finns ingenting i de citat herr Holmberg drog upp som jag har anledning att ta tillbaka. Jag tror tvärtom att de har stor aktualitet i dag. Vi skall komma ihåg vad som hände. Jag har här den skrift där jag samlade alla dessa som han säger utmärkta angrepp mot Hjalmarson. Han ställer sig bakom dem nu eftersom han vänder dem mot mig, och då måste de vara utmärkta. Jag undrar om herr Holmberg var lika förtjust i dem när angreppen gjordes, men det är en sak för sig. Vad var det som gjorde att vi ingrep mot herr Hjalmarson? Det är precis det som står i broschyren, och det står även i det riksdagsanförande som herr Holmberg delvis citerade, nämligen att ensidiga ställningstaganden från den ena partens sida rubbar tilliten till den svenska neutraliteten, och det var ju precis det som herr Hjalmarson gjorde. Han kallade Chrustjov för en massa kränkande ting. Det har icke Palme gjort beträffande Johnson. Jag skulle kunna försvara Palme med det. Han bar sig inte åt som Hjalmarson, utan det var en värdigare stil hos Palme. Men jag bryr mig inte om att ta upp försvaret på den punkten. Det avgörande är att Hjalmarson i uttalande efter uttalande ensidigt angrep den ena parten. Han hade dessutom en rad punkter där konsekvensen av hans ställningstagande måste bli Sveriges anslutning till Atlantpakten. Det var detta som gjorde att Undén och jag till slut fann att det var nödvändigt att säga ifrån. Herr Hjalmarson får ha vilken uppfattning han vill. Han får kalla Chrustjov vad han vill, och han får ha den uppfattningen att Sverige bör ansluta sig till Atlantpakten och att Sverige bör försvara Bornholm och allt detta. Han kan anse att Sverige bör skaffa sig ett mera intimt vapensamarbete med USA. All right, det är hans sak, och han kan också göra det som representant för högerpartiet. Men han bör icke representera Sverige i utrikespolitiska sammanhang, då han har en gentemot den svenska regeringen avvikande mening i fråga om neutraliteten. Detta är ju fakta, och jag är gärna villig att — om kammarens tid det medgåve — läsa upp angreppen. Det finns ingenting i dessa angrepp som inte är aktuella i dag. Om herr Holmberg vill ha en diskussion om neutraliteten och anslutningen till Atlantpakten och rada upp allt det som hände 1959, då är vi beredda att börja diskutera 1959 års neutralitetspolitik. Vi har ingenting att dölja — tvärtom. Det skulle vara ganska muntert att göra det, men skall vi inte, när frågorna nu är nio år gamla, hänvisa detta till den historiska avdelning en, där det kan föreligga intresse att resonera om dessa ting? Vad vi behöver resonera om i dag är inte de missgrepp, som herr Hjalmarson gjorde sig skyldig till som högerledare, utan närmast de missgrepp som herr Holmberg i dag gör sig skyldig till som högerledare. Det är betydligt intressantare. Det sägs alltså att vi är ense om neutraliteten. All right, vi är ense om den, och det är bra. Vad betyder neutraliteten? Den betyder att man skall ha alliansfrihet i fred och försöka att på det sättet undvika att tvingas in i en konflikt mellan stormakter, om ett krig bryter ut. Neutraliteten innebär också att vi har rätt att engagera oss i alla frågor som enligt vad vi bedömer berör freden och säkerheten i världen. Vi har hela tiden sagt att neutraliteten syftar till att hålla oss borta från militära allianser men att vi skall ha rätt att engagera oss för fredens och det mellanfolkliga samarbetets sak, kanske t.o.m. med stöd av neutraliteten. Det kan råda en annan mening om neutraliteten Schweiz har det. När man åberopar Schweiz bör man erinra sig att Schweiz har tagit en annan position. Schweiz har helt enkelt vägrat att gå med i Förenta Nationerna, vilket vi har gjort. Vi talar nu här om den svenska neutraliteten, och då är det tre ting som är viktiga. Jag håller med herr Holmberg om att denna neutralitet skall värnas av ett starkt försvar, och det gör den i Sverige. Det är meningslöst att börja tala om att vi rycker taggarna ur den svenska igelkotten osv. Även herr Holmberg vet ju att vi under de närmaste fyra åren har samma försvar som vi hittills har haft. Under de närmaste fyra åren kan alltså inte den karakteristik, som herr Holmberg gav, äga någon som helst giltighet. Men vi har ett starkt försvar. Vi har ett för en småstat synnerligen starkt försvar, och vi kommer att få ett sådant försvar även med den nya socialdemokratiska politiken. Jag tycker faktiskt att det är att nedvärdera det svenska folkets neutralitetsvilja, om det påstås att vi håller på att sänka garden så att det skall bli lättare att tvinga oss ut ur neutraliteten. Jag tror att herr Holmberg skulle behöva utföra en omfattande upplysningsverksamhet med att tala om hur starkt vårt försvar i själva verket är och understryka att det är ett uttryck för vår vilja att värna vår neutralitet. Det andra som är viktigt är att utlandet bör ha klart för sig att vi inte har några egna vare sig territoriella eller andra intressen. Vi har inte det. Om alla stater kunde säga detsamma, då skulle världen vara mycket lättare att arbeta i. Men i Sveriges fall lär det väl inte finnas någon som kan påstå att vi vid utformningen av vår utrikespolitik skall ta andra hänsyn än hänsynen till vad vi tror skall gagna freden och det mellanfolkliga samarbetet. Vi har inga egna intressen. Inblandningen av väljarna är ett fult slag under bältet som herr Holmberg har tillåtit sig. Jag hoppas det var en tillfällighet och att det inte upprepas. Vi har inga andra intressen vid utformningen av vår neutralitetspolitik än dem som sammanhänger med viljan att stödja det mellanfolkliga samarbetet och freden. Det tredje är ait vi formar vår neutralitetspolitik själva. Vi är icke mottagliga för påtryckningar. Det är viktigt att detta blir absolut klarlagt utåt. Varje gång våra vänner på oppositionssidan yttrar sig som om det funnes en annan tanke bakom, bör de tänka på vilka risker detta medför. Vi hade hela borgerligheten med oss när vi i överensstämmelse med dessa principer för neutralitetspolitiken protesterade mot Sovjetunionen när den överföll Ungern. Var det ett avsteg från neutraliteten? är det ett avsteg från neutraliteten att jag vid flera demonstrationer har talat tillsammans med representanter för det ungerska folket? Var det ett avsteg från neutralitetspolitiken när jag inbjöd Anna Kethly till Sverige? Hon var dock medlem av en grupp som arbetade för att störta den sittande regeringen i Ungern. Var det ett avsteg från neutralitetspolitiken när vi alla var överens om att protestera mot England och Frankrike efter angreppet i Suez? Självfallet inte, ty i neutralitetspolitiken ligger att vi skall göra våra ställningstaganden till de olika förhållandena icke utifrån egna egoistiska intressen utan med den 'tanken att vårt ställningstagande möjligen kan komma att påverka freden. Jag vet inte om herrarna deltog i några demonstrationer mot Berlinmuren år 1961. Var det ett avsteg mot neutralitetspolitiken att vi intog en position mot byggandet av Berlinmuren? Det är livsfarligt — jag vågar säga det — att icke tänka igenom vad neutraliteten kräver. Vi har varit med om dessa demonstrationer mot östblocket och har fått en enig anslutning till detta, men så fort kritiken riktar sig mot Amerika säger ni att neutraliteten är hotad. Vi har tvingats att göra uttalanden mot Amerika för närvarande, och vi har trott oss tolka hela det svenska folkets känslor när vi har gjort det. Jag vill erinra om vad som hände när statsrådet Palme höll sitt första tal om Vieinam i Gävle år 1965. Det blev en verklig folkstorm, ledd framför allt av folkpartiet men även med högern som medlöpare. Detta tal ansågs vara en kränkning av neutraliteten. Nu vill jag fråga herr Hjalmarson och de andra representanterna utom herr Bengtson — ja, jag sade herr Hjalmarson i stället för herr Holmberg, och herr Hjalmarson kunde man väl fråga, han lyssnade väl till talet eftersom han är landshövding i länet, men nu vill jag fråga herr Holmberg, som är den andlige företrädaren för herr Hjalmarson här i kammaren: Anser herrarna — vare sig det nu är herr Hjalmarson eller herr Holmberg — att Gävletalet år 1965 var ett brott mot neutraliteten? Det skulle vara roligt att höra, därför att i detta tal drog statsrådet Palme upp de riktlinjer som: vi sedermera har varit praktiskt taget eniga om. Jag skall inte såra närvarande folkpartister genom att läsa upp vad herr Ohlin och herr Wedén sade om detta tal. De är ju icke närvarande i kammaren, och jag skall be att få återkomma när jag får se deras vänliga och glada ansikten vid ett senare tillfälle. Vi kan dock numera säga att detta tal är ett uttryck för vad vi alla känner. Det möttes med en våldsam oro därför att det var första gången som vi fullföljde den taktik vi använt mot Ryssland 1956, mot England och Amerika samma år och mot Berlinmurens upprättande. Det var första gången vi ansåg det vara nödvändigt att rikta ett anfall, eller vad man skall kalla det, mot en viss form av politik som vi då betraktade som en detalj i den amerikanska politiken, ty år 1965 var vietnampolitiken inte så helt dominerande i Amerika som den dess värre har blivit senare. Vi skall inte såra folk med att erinra om detta. Det är många människor som har ett förflutet. Jag lämnar alltså den saken nu, men jag vill bara konstatera att sedan har både högern och folkpartiet nyktrat till och anslutit sig i huvudsak till den tolkning av neutralitetspolitiken som herr Palme gav i sitt tal 1965. Låt mig säga, herr talman, att vi har betraktat det som en mycket stor sak ati vi, när vi har kritiserat den amerikanska politiken, haft stöd inte bara av vår egen grupp, inte bara av centerns grupp utan också av högerns och folkpartiets grupper. Sedan har det hänt en hel del ting. Det har förekommit en del mycket beklagliga utslag av demonstrationer som har varit olagliga. Jag vet inte vad jag skall kalla dem; man kanske kan tala om äggkastningsdemonstrationerna. Det framgick nästan av herr Holmbergs anförande att dessa demonstrationer — stridande mot ordningen — i själva verket skulle vara underblåsta av regeringen. Jag skulle gärna vilja höra herr Holmberg precisera detta litet närmare. Samma dag som en av dessa demon strationer hölls blev jag tillfrågad av Aftonbladet om jag ansåg att polisen hade uppträtt korrekt. Det gällde 21-decemberdemonstrationen. I Aftonbladet för den 22 december står ett bestämt avståndstagande av mig beträffande den demonstrationen. Jag vet inte om jag skall spilla många ord på sådana här uttalanden, där man påstår att vi skulle acceptera fönsterkrossningar och äggkastning och mot ordningen stridande demonstrationer av några valpolitiska skäl. Jag vet inte vad det förekommer för slags valpolitik i högerns nuvarande kansli, men jag kan försäkra att när vi upprätthåller ordningen i huvudstaden så gott det går, så sker det icke av hänsyn till den amerikanska ambassaden utan det sker därför att vi lever i en rättsstat, och vi kommer att försöka upprätthålla ordningen så långt det nu är möjligt. Jag skulle verkligen vilja råda herr Holmberg att titta på demonstrationer i andra länder. Han påstod att de ingenstans var så groteska som i Sverige. Det finns en mycket bra informationskälla som heter TV. Det går att skruva på den och se hur det går till i en rad andra länder, där polisen står maktlös. Jag har en förteckning över de tillfällen då vi tvingats till ingripanden. Vi har sannerligen inte gjort oss förtjänta av det betyg som herr Holmberg gett oss och som han dessutom haft osmaken att publicera i en amerikansk tidning — just det! — nämligen New York Times för i söndags. Jag kommer inte ihåg vad herr Holmberg begagnade för uttryck om de här demonstrationerna, men innebörden i herr Holmbergs uttalande var att demonstrationerna skulle vara uppmuntrade av den svenska regeringen. Vill herr Holmberg dementera att han har sagt detta är det naturligtvis värdefullt i och för sig, men dementin skulle ha kommit på måndagen. Det finns för närvarande oändligt mycket i den amerikanska opinionsbildningen om Sverige som är vilsele dande och som icke ger en rättvis bild av Sverige. Det borde vara angeläget för en svensk partiledare att icke bidra med sådan smutskastning av Sverige som ifrågavarande intervju innebär. I en annan tidning fanns en artikel med samma inriktning vars innehåll gick ut på att vi inom regeringen stödde sådana här demonstrationer för att få röster. Den skarpsinniga tidningens kännedom om Sverige framgår av två faktorer. För det första kallades Expressen för en värdefull tidning. För det andra sades det att Expressen i regel är pro-Erlander. Det är sådana källor som den amerikanska nyhetsförmedlingen för närvarande arbetar efter. Då skall icke en svensk partiledare späda på den okunnigheten såsom herr Hjalmarson har tillåtit sig — ja, förlåt, jag menar herr Holmberg. Herrarna har vissa likheter. Det är inte jag som fört in herr Hjalmarson i debatten här i första kammaren, utan det är herr Holmberg som klamrar sig fast vid de stora bortgångna. Det är han som fört in hela den atmosfär av hjalmarsoneri som även jag råkat falla för några ögonblick. Låt oss återgå till allvaret. Den svenska neutraliteten är ett faktum. Den skall värnas med ett starkt försvar. Utlandet skall veta att vi icke hävdar några egna egoistiska intressen med vår neutralitet. Den skall icke vara föremål för påtryckningar. Vad är det som har hänt i den här affären? Det mesta av det som här har kritiserats är ju ting som sedan länge varit väl kända för den svenska opinionsbildningen. Det uttalande som gjordes av den socialdemokratiska partikongressen i oktober är absolut klarläggande. Då förekom inga protester. Vi höll vår demonstration den 21 februari. Jag kan säga »vår» eftersom stora delar av organisations-Sverige var med, även organisationer som jag tillhör. Den karakteriserades i motsats till många av de andra demonstrationerna som en demonstration med tyngd, kraft och beslutsamhet. Om avsikten var att man skulle ge eftertryck åt den opinion som vi tycks vara tämligen ense om, nämligen kritiken mot Förenta staternas krigföring, var det väl rimligt att man gjorde ett försök att få en demonstration som sedan även den borgerliga pressen karakteriserade som en värdig demonstration och ett värdigt uttryck för de tankegångar som låg bakom kritiken. Jag övergår till händelserna den 21 februari. Statsrådet Palmes tal publicerades omedelbart. Utrikesnämnden sammanträdde den 1 mars. Om vad som hände i samband med demonstrationen hade framkallat oro för att neutraliteten var hotad, hade det väl varit partiledarnas skyldighet att säga ifrån antingen i utrikesnämnden, där de icke behövde riskera någon offentlighet, eller till regeringen. Vi träffas ju då och då för att resonera om andra, kanske mindre viktiga ting. Men här säger ni nu att den 21 februari hotades den svenska neutraliteten, men det brydde ni er inte om då, det var inte av något intresse. Den 8 mars reser den amerikanske ambassadören hem; det var en händelse. Det är vad som hänt, herr Holmberg. Man lät alltså tiden från den 21 februari till den 8 mars passera utan att krav restes på att utrikesnämnden skulle sammankallas. Den var redan sammankallad till den 1 mars utan att ni då ens andades om att statsrådet Palme borde lämna regeringen. Det går aldrig någonsin för herr Holmberg att komma ifrån att den som i svensk politik behandlar utrikespolitiken så, att utlandet får ett intryck av att Sverige faller undan för påtryckningar, är herr Holmberg och inte den svenska regeringen.

Herr talman! Statsminister Erlander både började och slutade sitt anförande med en klar felaktighet, ett klart och entydigt felaktigt påstående att vi i högerpartiet inte hade reagerat omedel bart efter herr Palmes uppträdande. Tillåt mig erinra om att vår gruppsekreterare i högergruppen dagen efter framställde en interpellation i andra kammaren ställd direkt till herr statsministern om incidenten Sergels torg och Palme.

Jag kommer även ihåg att jag dagen efter det att utrikesminister Torsten Nilsson hade besvarat herr Turessons fråga satt på ett flygplan. Jag hade varit borta en vecka och läste då New York Herald Tribune. På första sidan hade vederbörande reporter mycket riktigt tolkat till och med herr Nilssons svar såsom en omorientering av den svenska neutralitetspolitiken, vilket visar hur allvarligt denna händelse har uppfattats. Till och med detta tal, som ju i formuleringarna var långt mjukare, försiktigare och klokare än herr Palmes uttalande, kunde alltså ge ett sådant intryck. Påståendet att vi inte har reagerat är därför helt gripet ur luften. Att situationen sedan blev tillspetsad efter det att amerikanerna hade reagerat ytterligare genom hemkallandet av sin ambassadör för konsultationer har naturligtvis gjort saken värre. Detta visade ju att det som hade hänt uppfattades såsom en utomordentligt allvarlig incident. Herr Erlander försöker nu glida ifrån det hela genom att framhålla att vi är överens om neutraliteten. Vi vill ha ett starkt försvar och vi vill arbeta för fred och mellanfolkliga förbindelser. Vi formar själva vår utrikespolitik. Ja, på dessa punkter är vi ju helt överens. Den fjärde punkten var emellertid herr Erlander mycket försiktig med, nämligen den som gäller förtroendet för den neu tralitetspolitik varom vi är överens. Hur skall vi uttrycka oss i olika utrikespolitiska frågor för att det förtroendet inte skall rubbas? Det var den frågan som var huvudfrågan i debatten för 10 år sedan med herr Hjalmarson, en fråga som herr Erlander flera gånger än jag återkom till. Den frågan är huvudfrågan även för närvarande. Statsminister Erlander försöker stryka ett streck över innehållet i FNL:s program och framhåller att man mycket väl kan acceptera det. FNL kommer inte att bestraffa andra än de personer som verkligen har deltagit i kriget och begått brott som på något sätt måste bestraffas. Men, herr statsminis ter — jag ser nu att jag inte bara har ett eget program från FNL utan även herr statsministerns på bordet — och då kan jag ju lika gärna läsa ur statsministerns program. Det står väl likadant där. Den sista meningen, i vilken man summerar FNL-programmet, lyder: »Att bestraffa de oefterrättliga hantlangare och hemliga agenter som tjänat USA imperialisterna och den sydvietnamesiska marionettregeringen».

Det är möjligt att inflytelserna från andra kommunistiska manifest har gjort det naturligt att också göra ett sådant här uttalande, men jag accepterar det inte. Jag godtar det inte som något vi kan arbeta och slåss för. Där går skillnaden mellan herr Palme och mig i det här fallet. Jag tror också att det är detta accepterande av den ena partens politiska uppträdande som allvarligast har skadat våra relationer till den andra parten, dvs. USA. Låt mig svara på en direkt fråga som herr Erlander ställde. Accepterar ni Gävletalet eller inte? frågade herr Erlander. Jag vill säga att det finns formuleringar i Gävletalet som vi var beredda att acceptera redan när talet hölls, men vi godtager inte uttalandet att FNL är bärare av ekonomisk och social rättvisa. Detta tycker jag är det allvarligaste i det talet, och det är den tesen som herr Palme har följt upp i sitt senaste tal.

Detta, herr statsminister, kan ju ändå inte hänföras till att oppositionen har riktat en grav anmärkning mot regeringens metod att ge uttryck för sin avsky mot kriget i Vietnam. Resultatet av de försämrade relationerna ser vi i dag i de amerikanska tidningarna. Vi ser det också i de nordiska tidningarna. I Hufvudstadsbladet, Berlingske Tidende och Aftenposten kan man finna formuleringar som alldeles klart anger att det nu anses att den svenska regeringen genom statsrådet Palme gjort en förflyttning i fråga om neutralitetspolitiken. Detta är det problem som vi diskuterar, och det problemet går inte att komma ifrån genom allmänna hänvisningar till herr Palmes Gävletal eller till att oppositionen angriper den socialdemokratiska regeringen. Detta är problemet. Det måste lösas, regeringen bär ansvaret. Regeringen måste genom ett entydigt uttalande lösa frågan.

Jag försökte tydligen förgäves stimulera statsministern att diskutera saker som är betydelsefulla för svensk säkerhetspolitik, problem som ligger oss nära. Statsministern talade allmänt välvilligt om att det är bra att europeiska säkerhetsproblem diskuteras och att en utredning i ämnet har publicerats. Det finns mera väsentliga saker i sammanhanget, och statsoch utrikesministrarna bör hjälpa till att försöka få till stånd en debatt i frågor som i högsta grad berör oss. Ingen kan ha delade meningar om angelägenheten härav. Statsministern föredrar även den här gången att tiga. Det blev mest Vietnam i hans anförande. Det var inte detta som tog den största tiden i mitt anförande, herr Erlander, men låt mig kommentera några punkter. Först vill jag citera vad herr Erlander sade i Berlingske Tidende för några dagar sedan — jag citerar honom mot bakgrunden av att han här förklarat: » Vi vill inte göra partipolitik av det här.» Tidningen frågade: »Ni har fått den politiska oppositionen emot er, eller hur?» Och herr Erlander svarade: »Jag måste säga att det är en nyhet för mig. I går då jag deltog i utrikesnämndens möte, där samtliga borgerliga oppositionspartier är representerade, märkte jag inga väsentliga meningsskiljaktigheter. Det är tvärtom en bred politisk enighet om innebörden i vår neutralitetspolitik och det sätt på vilket den skall föras. Alla de svenska partierna, från högern till socialdemokratin, står samlade kring vår utrikespolitik, också kring den hållning som intagits mot kriget i Vietnam.» Så långt landets statsminister. Detta uttalande gjordes alltså för en utländsk publik — då passade det att säga så. Sedan var statsministern på ett folkmöte i Karlsiad — då förklarade statsministern, att när det gällde att kritisera USA, ja se då vacklar folkpartiet. Hur går detta ihop, herr statsminister? Vi är överens om att kräva verkligt betydelsefulla saker av USA för att om möjligt uppnå förhandlingar som kan leda till fred för det vietnamesiska folket. Hur kan man då säga två så olika saker, dels en sak till utländsk publik, och dels en annan som passar bättre på ett folkmöte i Karlstad — och i Värmland av allt? Det går inte ihop, när herr Erlander nu står och säger: Vi är ju i sak överens om vilken politik vi skall föra beträffande Vietnam och om att vi måste kritisera USA, som vi har att tacka för så mycket. Jag väntar nu bara på fjärde fasen i herr Erlanders uttalanden — vid nästa folkmöte kommer givetvis någonting av samma karaktär som skickades ut från Karlstad. När man hör herrar Erlander och Holmberg måste jag säga att de verkligen gör — ja, förlåt — sitt bästa för att hetsa upp varandra och få till stånd en partipolitisk strid i detta sammanhang. Herr Erlander har genom sina uttalanden i dag gjort sitt yttersta för att detta inte skall tystna utan helst, förmodar jag, fortsätta in i valrörelsen. Jag tror att det är en sak som herrarna glömmer bort: att vi håller på att spela bort någonting mycket väsentligt i sammanhanget. Först och främst gör striden att det blir svårare att nå den enighet mellan partierna som är nödvändig för att vi skall kunna föra en utrikespolitik på stabilt underlag. Och för det andra kommer man utomlands att uppfatta det som någonting egendomligt med utrikespolitiken om herrarna skall fortsätta på det här sättet. Det vore ytterst värdefullt, herr Erlander, om vi hade en utrikesminister i detta land. I april förra året uttalade sig statsministern, alldeles riktigt, mot att Russelltribunalen skulle komma till Sverige, och för att stödja herr Erlander gjorde utrikesnämnden, där alla de fyra demokratiska partierna är representerade, någonting fullständigt unikt: ett uttalande där nämnden instämde med statsministern. Men vad kommer sedan herr Palme och säger? Jo, enligt ett referat i Arbetet förklarar han att det var nog ändå så att tribunalen hade ett positivt värde i opinionsbildningens tjänst. Detta är ju ändå en orimlig historia, herr Erlander. Eller är det kanske så att även herr Erlander nu tycker att Russelltribunalen hade ett positivt värde i opinionsbildningens tjänst? Det vore bra om dagens debatt kunde få två resultat, det ena att man försöker använda ett något mera nyanserat språk, det andra att vi hade en utrikesminister, inte en och en halv.

Herr talman! Jag har inte uppfattat det så, att en svensk utrikesdebatt skulle vara en sorts het kamp mellan regeringen och oppositionen — fastän man kan få det intrycket av herr Holmbergs och statsministerns anföranden — utan den skall innehålla deklarationer i många avseenden från de olika partierna. När vi förklarar att det är felaktigt att tillämpa sådana demonstrationer och diverse andra saker får inte statsministern fatta det som riktat mot socialdemokratiska partiet och regeringen, utan det är kritik som bör förekomma också i en utrikesdebatt. Jag är angelägen betona att när det gäller inställningen till Amerikas förenta stater beträffande kriget i Vietnam är vi eniga. Å andra sidan gäller det inställningen till det amerikanska folket. På den punkten har statsministern nu gjort ett klarläggande, och det var utomordentligt bra att så skedde, men det är ju litet tråkigt att det skulle dröja så länge. Först när vi fick en svensk utrikesdebatt blev det ett längre tal från statsministerns sida att den svenska regeringen inte alls har avsett att rikta sig mot Amerika som land betraktat eller mot det amerikanska folket. I fråga om vissa jämförelser som statsministern gjorde vill jag säga att de inte är riktiga. Jag har inte fällt några hårda ord om herr Palmes uppträdande i demonstrationen på annat sätt än att jag har sagt att det var omdömeslöst. Statsministern log upp ett par exem pel som jag vill beröra i detta sammanhang. Han nämnde Ungern och sade att i det fallet gjordes från svenskt håll ett fördömande av vad som där skedde. Han sade också att vi gjorde ett fördömande när Berlinmuren började byggas. Men observera, herr statsminister, att det här föreligger en mycket stor skillnad. Här var det inte fråga om krig mellan två länder, utan det var Sovjetunionen som med sina vapen hjälpte till att slå ned frihetsrörelsen i Ungern. På samma sätt var det när det gäller Berlinmuren. Det byggdes en mur av ett land, men det var inte två länder som krigade mot varandra. Det är det däremot uppenbarligen i Vietnam. Och det var i en sådan demonstration som statsrådet Palme deltog. Det är en väsentlig skillnad mot de exempel som statsministern drog fram. Neutraliteten är inte någonting som man skall tumma på, utan vi måste hålla strikt på den deklaration som statsministern avgav i sitt interpellationssvar år 1959. Det är någonting att hålla sig till. Jag vill helt instämma med herr Dahlén då han säger att när herrar Holmberg och Erlander här för en debatt om utrikespolitik ungefär som om man diskuterade svenska inrikes förhållanden så är det verkligen att beklaga för landets del. Utrikespolitik är en betydligt mera känslig sak, då vi har att göra med en rad andra länder och deras intressen. Sådana saker bör debatteras på ett annat sätt än då man diskuterar om vi skall höja eller sänka ett eller annat anslag för olika ändamål.

Herr talman!

Formuleringarna får helt och hållet stå för hans räkning, och jag ställer mig inte bakom några grova förolämpningar. Däremot kan jag inte komma ifrån att det allvarliga fortfarande är att här har utanför landets gränser — i Norden, i Europa, i Amerika — påbörjats en diskussion i tidningar och på andra ställen om tillförlitligheten av Sveriges neutralitet. Det är det som är det avgörande i detta fall. Denna situation har skapats av att utvecklingen uppenbarligen har gått regeringen ur händer na. Det är den problematiken som vi i första hand måste komma till rätta med, och det är där jag har begärt initiativ från regeringens sida att se till att förtroendet till den strikta svenska neutraliteten återställes. Låt mig sedan, herr talman, säga en sak. Statsminister Erlander riktade ett angrepp mot mig, därför att vi inom högerpartiet hade påstått att nedskärningen av försvaret innebär en försvagning av våra möjligheter att upprätthålla vår alliansfrihet. Jag vidhåller uppfattningen att den nedskärning av försvaret som socialdemokraterna nu har föreslagit i en proposition är allvarlig för svensk neutralitet. Statsminister Erlander talade om fyra år. Det är visserligen riktigt att det under de första åren inte sker någon stor och märkbar nedskärning av försvarseffekten, men under fjärde året och femte året blir nedskärningen desto allvarligare. Skall man ha ett så kortsiktigt perspektiv på utrikespolitiken, neutralitetspolitiken och försvarspolitiken? Då menar jag ati regeringen har försatt landet i en oerhört allvarlig situation. Där är vi inte beredda att tysta ned invändningarna, att hålla tyst om vad som sker, utan vi anser att det är ett intresse för Sverige och svensk neutralitetspolitiks förutsättningar att klargöra vilken effekt som regeringens försvarspolitik har.

Herr talman! Statsministern gav ingen kommentar till min fråga om han liksom statsrådet Palme har ändrat mening om Russelltribunalen. Jag utgår alltså från att statsministern delar utrikesnämndens uppfattning att det verkligen var beklagligt att den kom till stånd här i Sverige. Det var ju en bra reträtt för att få bort det intryck som annars kunde vara kvar efter herr Palmes olycksaliga uttalande. Herr Erlander lovade inte att vid nästa valmöte vidhålla sin uppfattning att vi i sak är oense om vietnampoli tiken. Men också på den punkten förmodar jag att den uteblivna kommentaren innebär att herr Erlander försöker att tänka sig för bättre nästa gång. Jag rekommenderar då herr Erlander att läsa just det citat som jag tog från herr Erlanders uttalande 1959 att en handling, ett uttryck verkligen kan leda till kraftiga missförstånd. Det tycker jag herr Erlander skall tänka på när han uttalar sig inför svensk publik, inte bara när han uttalar sig inför utländsk. Reträtten på denna punkt var ju ganska klar. Det som fortfarande återstår som det stora problemet är: Har vi någon möjlighet när det här bullret har lagt sig att göra några insatser för Vietnams folk? Självklart måste jag konstatera att herr Palme nog spelat bort våra möjligheter att vara en förmedlande länk. Men finns det några andra möjligheter? Ja, de är inte särskilt stora. Vi kan göra vissa saker av ekonomisk hjälpkaraktär så länge kriget fortgår, och jag tycker att det vore angeläget att regeringen undersökte om det finns ytterligare möjligheter av detta slag. Men sedan när krigshandlingarna en gång slutar — och vi hoppas att det inte skall dröja alltför länge — återstår ju i Vietnam ett återuppbyggnadsarbete som kommer att kosta oerhörda summor. Det vore också lämpligt om regeringen återigen upprepade vårt intresse av att vara med i uppbyggnadsarbetet och inte bara försöka använda detta som en diskussionsmetod.

Herr talman! Jag beklagar om statsministern inte vill förstå den skillnad som finns mellan utrikesoch inrikespolitiska uttalanden, men jag kan hänvisa till Förenta Nationernas stadga som gör en mycket skarp distinktion då den konstaterar att Förenta Nationerna icke får ingripa i ett lands inre angelägenheter. Redan det markerar att det är en väsentlig skillnad mellan vad landet gör inom sina gränser och vad det gör i relation till andra länder. Det är det som gör den stora skillnaden, herr statsminister, och jag har manat till försiktighet i uttalanden som på något sätt kan beröra andra länder. Vi kan diskutera friare i inrikespolitik än när det gäller utrikespolitiska ting. Det var samma sak med herr Palmes uppträdande, vilket omdöme det gav uttryck åt och jämförelserna med protesterna mot Ungern och andra länder. Jag kan inte dela statsministerns uppfattning. Jag kan peka på att vi har en annan hållning till krigförande länder. Om jag skall ta ett extremt exempel kan jag säga att vi inte säljer vapen till något land som på något sätt kan vara berört av någon krigisk konflikt. Det är de ytterligheter vi har i detta fall. Det är på samma sätt, om vi drar ut konsekvenserna, att vi också bör iaktta stor försiktighet med våra åtgärder när två länder är i krig. Det är en viss fortsättning av samma sak. Vi vet att vi i Sverige under andra världskriget var ytterst försiktiga med vad vi sade, och vi var faktiskt mycket hårda t.o.m. mot tidningspressen, om den for ut alltför vildsint på olika sätt mot de länder som var berörda av kriget. Därför har jag velat säga ifrån att det är en väsentlig skillnad och att man inte bör uttrycka sig i utrikespolitik på ett sådant sätt att det kan missförstås i andra länder. Framför allt bör det inte bli så, att utrikespolitiken används som någon sorts vapen i en inrikespolitisk strid.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon folkrättslig diskussion med herr Bengtson. Fortfarande är det för mig obegripligt att han skulle vara med om ett uttalande mot det ryska ingripandet i Ungern om det var ett inbördeskrig, men absolut avvisande ifall det var ett anfallskrig. Vi skall inte fördjupa oss i detta. Jag tror att herr Bengtson vid närmare eftertanke finner att ståndpunkten är orimlig. Hur var det med Finland? Var det en orimlig ståndpunkt vi intog? Var det oförenligt med vår utrikespolitiska neutralitet att ta den position som vi gjorde? Jag tror att herr Bengtson med all den obestridliga auktoritet som han åtnjuter som folkrättsexpert ändå här är inne på mycket riskabla och mycket farliga vägar, vilket han säkert kommer att konstatera när han har tänkt igenom det hela. Jag var mycket snäll mot herr Dahlén när han resonerade om Oslo och Karlstad. Det skall man tydligen inte vara, utan man bör tydligen uttrycka sig något mindre sofistikerat än jag gjorde. Han angrep mig för att jag å ena sidan sade att vi var eniga och å andra sidan sade att vi var oeniga.

Både mitt uttalande i Karlstad och mitt uttalande i Oslo gällde folkpartiet, och det förklarar det oförenliga. Om det å ena sidan sägs att man är enig med oss — det sade de ansvariga i utrikesnämnden — men man sedan går ut och håller tal och i högsta grad kritiserar vissa uttalanden, som regeringsledamöter har gjort, måste vi väl å vår sida konstatera, att här råder det två olika uppfattningar. Nu har jag uttryckt mig mycket enkelt och mycket lättfattligt! Därför att folkpartiet har olika uppfattningar i nästan varenda fråga, blir en bedömning motstridig, så att man å ena sidan kan säga att de tänker si och å andra sidan att de tänker så. En sak är utmärkt, som har sagts i denna debatt, ty den har i alla fall fört med sig att herr Holmberg har tagit avstånd från den fruktansvärda beskyllning som han har låtit stå oemotsagd under flera dagar i New York Times, nämligen att regeringen Erlander medger våld och lagbrott för att vinna stöd från kommunisterna och vänsteranhängare i största allmänhet. Jag upprepar ännu en gång, att så länge den beskyllningen står odementerad i New York Times, är detta angrepp — som även herr Holmberg nu medgav var kränkande — mycket värre för regeringens anseende än allt vad herr Palme har sagt. Men jag föreställer mig att det införs en ordentlig dementi på en lika framskjuten plats i New York Times, och det kommer att glädja mig mycket. När herr Holmberg ändå befinner sig i dementeringstagen kan han också få dementera sitt eget anförande i dag, ty i detta sades ungefär detsamma som jag ovan återgett. I TT-referatet står följande: »Det finns flera tecken på hur Vietnams lidande folk får tjäna som valarbetare vid den socialdemokratiska valrörelsen.» Detta är likaså en oerhörd infamitet. Går det an att få även detta dementerat?

Herr talman! Först vill jag bara rätta till en sak i herr Erlanders anförande. Jag citerade en dansk tidning, inte en Oslotidning, som herr Erlander nämnde. Det spelar mindre roll, men eftersom herr Erlander kanske har gjort många uttalanden är det bäst att hjälpa honom på traven, så att han förstår vilket av alla uttalanden om bl.a. folkpartiets politik det är som jag talar om. Dessa uttalanden är tydligen ganska många, och efter det senaste inlägget kan vi tydligen vänta oss flera varianter på detta tema. Herr Erlander har icke haft möjlighet att på en enda punkt bevisa, att vi har haft en avvikande mening om den officiella inställning Sverige bör ha i vietnamfrågan. I sak är vi alltså överens. Vi har sagt att en av de former, under vilka en av regeringens medlemmar har tillåtit sig att agera i detta sammanhang, har varit olämplig. Herr Bengtson och jag har i dag använt ungefär samma ordalag när det gällt den saken, och vi har hela tiden sedan denna fråga började diskuteras offentligt uttalat oss emot att herr Palme uppträdde tillsammans med ambassadören för ett krigförande land i en demonstration mot ett annat krigförande land. Det är inte på det sättet, att vi har två meningar på denna punkt, herr Erlander, utan regeringen har tydligen inte förmåga att fatta, att man kan vara överens i sak men sedan också konstatera att det finns möjlighet att klumpa ner det hela genom att uppträda på ett sådant sätt, att det blir en motsatt effekt. Det är detta som har skett från en svensk regeringsledamots sida. Det har inte, herr Erlander, gagnat möjligheten att få fred i Vietnam, och det har inte heller gagnat Sveriges anseende utåt eller det som är väsentligt för oss, nämligen att försöka se till att vi i våra utrikespolitiska uttalanden iakttar den sans och måtta, som herr Erlander kräver av oppositionen. Nu är det regeringen som har klumpat ner sig!

Herr talman! Jag vill först be att få säga, att jag inte läser New York Times varje dag som tydligen herr Erlander gör. Det är första gången jag hör talas om det referat som herr Erlander nämnde. Jag skall läsa originalet också; det kanske finns anledning att göra det. Jag tänker inte på något sätt ta tillbaka påståendet att man i den socialdemokratiska valrörelsen försöker utnyttja Vietnams lidande i valtaktiskt syfte. Jag kommer inte att göra det så länge det är obestritt att den annons i tidningen Arbetet, som jag har i min -:hand, har funnits införd. En sådan annons är ett bottenläge i politisk propaganda. Det finns igen anledning att göra något avkall på detta påstående. Sedan, herr talman, kanske vi kunde få gå tillbaka till en intressant fråga. Herr Erlander har ett par gånger återkommit till utrikesnämndens sammanträde den 1 mars. Jag var visserligen inte närvarande; jag var bortrest. Men förhåller det sig så, att herr Erlander vid utrikesnämndens sammanträde den 1 mars visste, att USA-ambassadören skulle resa hem, varför upplystes i så fall inte utrikesnämnden om detta förhållande?

Herr talman! Det här sista vill nog herr Holmberg gärna få bort ur kammarens protokoll! Det betyder alltså att det i och för sig inte var Palmes uppträdande, som skulle ha framkallat reaktionen i utrikesnämnden, utan det var Amerikas ingripande. Om jag hade vetat att amerikanerna skulle reagera, då skulle det ha tagits upp i utrikesnämnden — av stats ministern tydligen — men när jag inte visste det fanns det ingen anledning att ingripa. Därmed är den huvudtes jag arbetat med under hela dagen bevisad, nämligen att herr Holmberg har lockats in i en absolut ohållbar position. Han har tagit intryck av den amerikanska reaktionen i sådan utsträckning, att han anser att ett ärende inte skall tas upp i utrikesnämnden med mindre än att man har klart för sig den reaktion som möter från amerikansk sida. Herr Holmberg har med sin sista replik gjort hela diskussionen överflödig. Han har helt enkelt förklarat, att den från början till slut är ett resultat av Amerikas påtryckningar. Så illa hade jag inte önskat herr Holmberg!